När jag nu hälsar Eder välkomna till höstsessionens arbete vill jag uttrycka den förhoppningen att sommarens och höstens osedvanliga ljuvlighet har verkat stärkande och livgivande på kammarens ledamöter. Å andra sidan har väl den intensiva valkampanjens vedermödor tärt på krafterna, en valkampanj vars resultat givit somliga tillfredsställelse och andra besvikelse. Så plägar det ju gå uti dylika fall. Sedan vi åtskildes har ledamoten av denna kammare herr Carl Albert Anderson ryckts bort. Om hans stora förtjänster som kooperatör, som kommunalman, som Stockholms stads främste representant under många år och på åtskilliga andra områden skall här inte ordas. Vi erinrar oss hans auktoritativa och trygga gestalt, hans utav lugn saklighet präglade inlägg, hans mångåriga verksamhet som ledamot av konstitutionsutskottet och hans insatser där samt hans vänsälla, trygga och redbara väsen som skaffade honom så många vänskapsband. Vi lyser frid över hans minne. Granskning av fullmakten företas inför chefen för justitiedepartementet i närvaro av vederbörande fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret. Detta protokoll och den granskade fullmakten skall överlämnas till första kammaren.

Jag vill fästa uppmärksamheten på att till kammarens ledamöter har utdelats bl.a. en preliminär plan för sammanträden under hösten och en plan för ärendenas fördelning under höstsessionen. Sessionen väntas pågå till och med fredagen den 13 december eller, om kamrarna genom skiljaktiga beslut den 13 gör det nödvändigt, till och med lördagen den 14. Med stöd av bifogade läkarintyg har jag härmed äran anhålla om tjänstledighet från riksdagsarbetet under i intyget angiven tid. Härmed får jag på grund av utlandsresa — för deltagande som funktionär i de olympiska spelen i Mexico City och som delegat vid Internationella Simförbundets kongress därstädes — hemställa om ledighet från riksdagsarbetet den 16—den 31 oktober. Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsarbetet från höstriksdagens början till den 1 november för deltagande i statsutskottets första avdelnings resa till Indien och Pakistan. Undertecknad anhåller om tjänstledighet från riksdagsarbetet den 16— den 26 oktober för deltagande i dels utrikesutskottets resa, som företages den 14—den 18 oktober till Bonn och Wien, och dels den 18:e nordiska informationsresan för parlamentariker till Geneve, Strasbourg och Paris den 20—den 26 oktober. För utrikes tjänsteresa får jag härmed anhålla om tjänstledighet från riksdagsarbetet under tiden den 16 och den 17 oktober 1968. I anledning av resa med utrikesutskottet anhåller jag om ledighet från riksdagsarbetet under tiden den 16— den 18 oktober.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson har frågat mig hur regeringen avser att infria deklarationerna om att upprätthålla lag och ordning och att i överensstämmelse härmed göra slut på gatukravaller och sådana demonstrationer, som icke respekterar gällande ordningsföreskrifter. Vidare har herr Nilsson frågat om regeringen kommer att tillse att anstiftare och organisatörer samt deltagare i oroligheter av berört slag i laga ordning bestraffas. Över praktiskt taget hela världen har under det senaste året gått en våg av demonstrationer. Dessa har i åtskilliga fall fått ett våldsamt förlopp. Också i Sverige har ett antal demonstrationer utvecklats på ett icke önskvärt sätt. Det förtjänar dock understrykas, att de aldrig blivit av så allvarlig karaktär som i många andra länder. Frågan huruvida brott begåtts mot gällande lagar och föreskrifter skall prövas av vederbörande myndigheter i föreskriven ordning. Regeringen får under inga förhållanden blanda sig i de bedömningar, som det enligt fastställd ordning ankommer på polisen, åklagarna eller domstolarna att göra. Däremot prövas genom regeringens initiativ i olika sammanhang de villkor, som gäller för genomförande av demonstrationer. En kommitté under ordförandeskap av justitierådet Sven Romanus Ööverser sålunda lagstiftningen om yttrandeoch tryckfriheten. Efter den överläggning, som regeringen hade i våras med representanter för landets ungdomsorganisationer, fick statssekreteraren i statsrådsberedningen i uppdrag att undersöka behovet av reformer i syfte att trygga demonstrationsrätten.

Herr talman! Jag vill bara till protokollet anteckna, att den fråga som jag nu har besvarat framställdes den 27 maj. Enligt en överenskommelse, som vi har träffat med representanter för riksdagen, vill vi inte ta emot interpellationer eller frågor så sent. Vi besvarar dem inte. Med all respekt för dr Nilsson ansåg vi det dock vara olämpligt att bryta ut just hans fråga och besvara den. Jag tror att riksdagsledamöterna kan vara tacksamma för att den överenskommelsen finns. Jag vill bara påpeka detta. I sitt anförande nu tar herr Nilsson upp en annan fråga, nämligen frågan om polisstyrkorna är tillräckliga för att beivra brott. Nej, det är de naturligtvis inte i och för sig. Det är också det område på vilket staten kraftigast har ökat sina ansträngningar under de senaste åren. Sedan staten övertog polisväsendet från kommunerna, har vi ökat antalet poliser med 1100. I de petita som nu är föremål för regeringens prövning och som därefter, hoppas vi, blir föremål för riksdagens prövning begärs ytterligare 790 tjänster.

Jag tror därför att vi vågar säga att det sedan staten övertog polisväsendet har skett en mycket snabb upprustning, som vi också kommer att fortsätta med.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat mig om jag vid besöket i England tog upp frågan om de brittiska vapensändningarna till Nigeria med premiärminister Wilson och vad jag i så fall sade om denna militära hjälp till kriget mot Biafra. Vid överläggningarna med premiärminister Wilson behandlades en rad internationella frågor, däribland också situationen i Biafra. Vår diskussion berörde såväl den utländska militära hjälpen till Nigeria som de humanitära insatserna.

Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret på min fråga. Den handlar om en del av den kanske största enskilda tragedi som hänt i världen under 1968. Hur många som dött och dödats i inbördeskriget i Nigeria vet vi inte. Vissa siffror tyder på drygt en halv miljon offer. Kanske är antalet betydligt större. Med vilka vapen förs då kriget i Biafra? Det vet vi inte heller exakt. Men så mycket tycks vara säkert att de fede rala trupperna i Nigeria får vapen från bl.a. Storbritannien och Sovjetunionen, medan Biafra troligen fått köpa vapen av eller på något sätt via Portugal och Frankrike. Det är i så fall ovanligt oheliga allianser på båda sidor. Och skulle man granska motiven för den här vapenexporten, skulle man säkert finna att avsikterna är minst lika oheliga. Jag skall inte gå in på den politiska huvudfrågan: om Biafra bör bli en självständig stat eller vara en del av ett federalt Nigeria. Jag vill bara ställa frågan: Är det rimligt att konflikten avgörs med militära medel? Jag ansluter mig då till det svar som givits av Tanzanias president Nyerere. »Om de som bor i östdelen har rätt i sin tro att de har avvisats av federationen, är en sak som man kan diskutera. Men de har den tron. Och om de har fel måste de övertygas om att de har fel. De kommer inte att övertygas genom att man skjuter dem.» De orden berör en kärnfråga. Konflikten bör lösas på politisk väg genom förhandlingar och uppgörelse i någon form. Att med omfattande våld och ett grymt krig hålla samman federationen är inte rimligt. Det är då heller inte rimligt att med vapensändningar försvåra kriget i Nigeria. Speciellt allvarligt måste det vara att stödja den starkare parten. Den kan inte gärna bli mer hågad att göra eftergifter vid förhandlingsbordet, om den ser att den kan krossa sin motståndare på slagfältet. Opinionen mot den brittiska vapenexporten till Nigeria är därför mycket stark i England. Vid labourpartiets senaste kongress tog man ställning mot sin egen regerings handlande. Men regeringen Wilson har ännu inte ändrat mening. I underhuset i förrgår vidhöll man sin mening att fortsätta att sända vapen till de federala trupperna. Vi får i dag veta att statsminister Erlander har diskuterat den engelska hjälpen med Wilson. Men herr Erlander säger inte ett ord om vilken åsikt som han själv uttryckte i den frågan. Därför måste jag upprepa den andra delen av min fråga till herr Erlander: Vad anser statsministern om Englands vapenexport till Nigeria? Har den svenska regeringen tagit ställning till denna sak?
Herr talman! Vad den första och mera principiella delen av herr Ahlmarks anförande beträffar är det ingen tvekan om var den svenska regeringen står. I det mycket omdiskuterade Gävletalet som statsrådet Palme höll för åtskilliga år sedan förklarade han på svenska regeringens vägnar, att man inte löser sociala frågor med militärt våld. Beträffande den andra delen — frågan var vi står i denna angelägenhet — så tror jag inte att det är rätt och rimligt att man lämnar referat av samtal som vi för med politiker och statsmän som vi har tillfälle att argumentera med. Jag tog upp denna fråga även med den ryske regeringschefen Kosygin. Jag anser att det vore lika orimligt att redogöra för innehållet i det samtalet som för innehållet i det samtal som jag förde med premiärminister Wilson.

Herr talman! Jag kräver naturligtvis inte av statsministern att han skall lämna ett fullständigt referat av sina samtal med premiärminister Wilson. Allra minst behöver han tala om vad Wilson sade, ty det är väl hans sak att om han vill, göra det offentligt. Jag menar inte heller att ordalagen i vad herr Erlander sade i London intresserar mig särskilt mycket. Men jag är intresserad av en punkt, och den är: Vad anser den svenska regeringen om den brittiska vapenexporten till Nigeria? Ty om man uttrycker en mening i den frågan — och vi vet ännu inte om herr Erlander uttryckt någon mening och i så fall vilken mening det var — och om man har den uppfattningen att det är fel att England exporterar vapen till den ena sidan i inbördeskriget i Nigeria men inte uttrycker det offentligt, så blir det ett ytterst svagt tryck på den engelska regeringen. Om man däremot säger det offentligt i olika sammanhang, eller i något enda sammanhang, då ger man t.ex. opinionen i Storbritannien ett stöd som den kan komma att använda för att ändra den brittiska regeringens handlande. Det är mycket obehagliga avgöranden som just nu förestår. Jag fick för ett par minuter sedan i min hand Daily Telegraph för i går. Där står det att den brittiska regeringen troligen snart kommer att kraftigt öka exporten av vapen till Nigeria. I det läget skulle vi verkligen behöva alla opinionsbildande krafter, i och utom England, för att sätta stopp för den trafiken. Det har naturligtvis anförts skäl för att England skall fortsätta med vapenexporten till Nigeria. Men de flesta av dessa skäl bygger på tanken att England måste ha ett stort mått av inflytande hos den federala regimen i Lagos. Därför fortsätter man vapenexporten. Den linjen har på ett utomordentligt sätt kritiserats i en karikatyr i New Statesman. En medlem av den engelska regeringen säger i den teckningen så här: »Vi skall fortsätta att till Nigeria sända vapen att användas för att döda biafraner, för att vi inte skall förlora vårt inflytande på Nigeria, så att man slutar med att döda biafraner.» Det dubbelspelet tycker jag att det vore en viktig sak för svenska regeringen att ta ställning till. Jag efterlyser därför herr Erlanders ställningstagande i själva sakfrågan. Jag kräver alltså inte att statsministern skall tala om vad han yttrade i samtal med Wilson. Men säg från denna talarstol om den svenska regeringen stöder den brittiska regeringens politik i denna fråga eller inte!
Herr talman! Om herr Ahlmark gjorde sig besvär med att lyssna på de inlägg som görs, hade det senaste inlägget varit onödigt. Jag förklarade min anslutning i den principiella delen: Sociala konflikter skall icke lösas med våld. Jag vidhåller fortfarande, i detta sammanhang som i andra sammanhang, att ett litet lands möjligheter att påverka en stormakts handlingar är en fråga av utomordentligt ömtålig art. Vi hade att ta ställning till den mycket ömtåliga frågan när det gällde Sovjetunionens uppträdande i Tjeckoslovakien. Hela världens politiker utom några få bedömde det då så, att man skulle vara varsam med de offentliga deklarationerna. Jag tror att sådan varsamhet är tillbörlig också här, även om meningsskiljaktigheterna i sak mellan herr Ahlmark och mig är mycket små. Det är klart att det går att blåsa upp dem, om det finns skäl till det. Men då skall vi väl också få ett resonemang av samma typ som beträffande Tjeckoslovakien, vilket kanske inte var så lyckligt.
Herr talman! Statsministern flyr till andra tragiska konflikter i världen. Men jag håller mig till det jag frågat om, nämligen kriget i Biafra.

Jag har andra värderingar också, men jag hänvisar till herr Erlanders tidigare, egna ställningstaganden i principfrågan. Jag hoppas nu att jag får uppfatta vad herr Erlander här sagt — i mycket dimmiga formuleringar — så, att den svenska regeringen är motståndare till att den engelska regeringen sänder vapen till Nigeria.
Herr talman! Jag upprepar än en gång att jag är häpen över detta sätt att argumentera. Herr Ahlmark visste alltså svaret på den principiella frågan innan han ställde den till mig. Vad är det då för anledning att ställa den? Han har till mig riktat en enkel fråga om vad jag sagt till premiärminister Wilson i här berörda avseende, och det vill jag inte yttra mig om. Sedan ställer herr Ahlmark frågor av helt annan innebörd, och de är redan besvarade, nämligen frågor av den principiella arten. Därefter medger han i det senaste inlägget att de principiella frågorna redan är besvarade. Han har ställt frågan till mig om mitt samtal med premiärminister Wilson, och jag har svarat att klokheten bjuder att icke hoppa i väg på det sätt somliga gjorde i tjeckoslovakienkrisen. Jag tror att en liten stat skall vara försiktig med sina uttalanden. Den fråga som herr Ahlmark nu slingrar sig fram till är ju redan besvarad enligt det som han själv läste upp.
Herr talman! Jag är glad att vi är överens om att frågan nu är besvarad. Före denna debatt var den icke det. Jag har tagit kontakt med UD för att få reda på vad den svenska regeringen anser om engelska vapensändningar till Nigeria. Det visste inte UD. Men nu hoppas jag, herr Erlander, UD och jag vet det.

Herr talman!

Inom ramen för vad som gäller för enkla frågor anser jag mig kunna svara följande. Jag är väl medveten om att tillämpningen av den nya affärstidslagen och särskilt dispensmöjligheterna i fråga om affärstider i åtskilliga fall medför olägenheter för de handelsanställda. Därför anser jag att deras organisationer regelmässigt bör få tillfälle att yttra sig över ansökningar om utsträckt affärstid. När besvär anförs hos Kungl. Maj:t, vilket förekommit i ett begränsat antal fall, inhämtas också alltid yttrande från de handelsanställdas förbund. Jag kan emellertid inte ansluta mig till tanken att tillståndsgivningen skulle göras mera restriktiv beträffande större företag än för andra företag. Olägenheterna för de handelsanställda bör i stället så långt som möjligt begränsas genom att affärstid utöver den vanliga medges endast i de fall då ett otvetydigt konsumentintresse föreligger. Kungl. Maj:ts praxis vid prövningen av besvärsärenden om utsträckt affärstid har också varit synnerligen restriktiv. Denna får antas bli vägledande för myndigheternas bedömning av sådana ärenden. Även om jag inser att vissa skäl kan anföras, bl.a. ur servicesynpunkt, för att jämställa mindre butiker med kiosker är jag f. n. inte beredd att lägga fram förslag i detta syfte. Det bör observeras att den nuvarande affärstidslagen är provisorisk och gäller endast till utgången av år 1971. I belysning av de erfarenheter som inhämtas under tiden för lagens giltighet får frågan om den framtida regleringen av affärstiden prövas på nytt.

Herr talman! Huruvida antalet besvärsärenden är stort eller litet kan vi lämna därhän. När jag anser att det är litet, jämför jag det med det antal dispenser som lämnas. Då blir antalet nämligen rätt begränsat. Viktigare är emellertid det sista som herr Ferdinand Nilsson framhåller. Jag måste först betona att affärstidslagen som den utformats avser att möjliggöra en lämplig avvägning mellan hänsynstagande till konsumentintresset å ena sidan och förhindrande av olägenheter för en grupp anställda å andra sidan. Jag kan inte lägga in någon annan tolkning i lagen än den som förutsattes när lagen antogs. Vid tillämpning av lagen har man således att göra en avvägning mellan dessa två intressen. Denna avvägning har utfallit så att man har ansett att ett öppethållande på söndagarna skall kunna medges för att folk som av alldeles speciella orsaker inte under vardagarna varit i tillfälle att besöka butikerna skall kunna då tillgodose sitt behov av varor. I huvudsak med hänsyn till ett otvetydigt konsumentintresse — som det, såvitt jag erinrar mig, sades vid tolkningen av lagen — har man därför medgivit att t.ex. butiker vid större trafikplatser i Stockholm och andra storstäder skall få ha söndagsöppet. Dit kan de flesta människor ta sig, om de behöver göra kompletterande inköp på en söndag. Möjligheterna att handla över huvud taget — även i små butiker — har emellertid utsträckts i och med att den nya affärstidslagen medgivit en ökning av öppethållandet från klockan 19 till klockan 20 för alla butiker. Behovet av sön dagsöppethållande är naturligtvis mindre nu än det var före den nya lagen. Herr Ferdinand Nilsson menar — om jag förstår honom rätt — att man skall ge dispens åt små närbutiker. I viss mån skulle detta givetvis underlätta för några konsumenter att tillgodose sitt behov av kompletteringsköp på söndagar, men det skulle i så fall ske på bekostnad av de större företagen; det avser också herr Nilsson. För det första är jag inte övertygad om att det kan ledas i bevis att det är ett otvetydigt allmänt konsumentintresse att varje liten närbutik skall ha rätt till sådant öppethållande. För det andra skulle en mera restriktiv dispensgivning åt större butiker gå stick i stäv mot de anställdas intressen. Det är i de större butikerna som organisationerna har den största anslutningen och alltså den bästa möjligheten att — så länge ekonomin i dessa butiker är någorlunda tillfredsställande — bevaka sina medlemmars intressen. Det är därför också mycket naturligt att den linje som herr Ferdinand Nilsson företräder inte vinner något gehör hos de anställdas organisationer. Jag ställer mig mycket främmande inför att över huvud taget försöka att med affärstidslagens hjälp åstadkomma en stimulans åt upprätthållande av närbutiker. Hur viktiga kvartersbutikerna än kan vara, anser jag inte att man den vägen skall försöka vidmakthålla den nuvarande strukturen och hindra en utveckling som jag tror att vi får acceptera och som i längden bör ligga i både de anställdas och konsumenternas intresse.

Herr talman! Det var kanske bra att vi fick den här sista diskussionen, så att jag fick tillfälle att tydligare än vad jag gjorde i mitt svar på den enkla frågan klargöra vad jag anser. Full likställdhet, herr Ferdinand Nilsson, mellan dagligvarubutiker och kiosker skulle bland annat kräva en utvidgning av det s. k kioskvarusortimentet, vilken skulle gå långt utöver vad som avsågs vid affärstidslagens tillblivande, och det är jag absolut inte beredd att medverka till. Detta av flera skäl, och främst med tanke på konkurrensförhållandena inom handeln är jag inte heller beredd att tillstyrka en sådan utvidgning. De anställdas intresse ligger främst i att det skapas förutsättningar för bevakning av löneförmåner, arbetsförhållanden osv. Jag kan inte se att de har något att vinna på att man utsträcker medgivandet om öppethållande till andra butiker än i sådana fall där det klart kan dokumenteras att det är ett otvetydigt konsumentintresse. Då blir det i allmänhet fråga om de större företagen, där organisationerna ju också har sitt starkaste fäste.

Herr talman! Vad herr Ferdinand Nilsson senast sade har ju ganska litet med det ämne att göra som vi här diskuterar. Herr Nilsson tolkar organisationernas ståndpunkt på annat sätt än jag, men jag tycker det skulle vara klokt om han verkligen förvissade sig om vilken ståndpunkt organisationerna intar. Jag kan försäkra herr Ferdinand Nilsson att jag aldrig i de besvärsärenden jag tagit del av eller vid de resonemang jag fört med talesmännen för de anställdas organisationer har förmärkt någon Öönskan att ge familjeföretagen möjligheter att hålla öppet på söndagarna. Tvärtom har man sett en fara däri för det fortsatta, nödvändiga organisationsarbetet.

Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande nr 48 har högerledamöterna avgett en reservation med yrkande om utredning angående möjligheter till ett vidgat dispensförfarande i fråga om skatteuppbörd under semesterperiod. Såsom framhållits i från vårt håll väckta motioner, I: 124 och II: 170, uppstår det i många fall svårigheter för företagen att utföra det betungande arbetet med redovisning av källskatt vid de uppbörder som infaller under semesterperiod, då företagets verksamhet kanske ligger helt nere. Juli månad är såsom varande den vanligaste semestermånaden en tidpunkt då svårigheterna med uppbördsarbetet gör sig särskilt märkbara. Enligt uppbördsförordningen finns för närvarande vissa möjligheter till dispens för företagen när det gäller senare inbetalning av skatt, men dessa bestämmelser har i varje fall hittills tillämpats så restriktivt att de inte haft någon större betydelse i dessa hänseenden. Vi reservanter delar motionärernas uppfattning om att svårigheter många gånger föreligger att ordna med skatteuppbörden under semestertid, då det kan vara svårt att få tag på kunniga ersättare för den ordinarie personalen. Detta är ju också ett rätt besvärligt område. Det finns många författningsbestämmelser och annat att ta hänsyn till i detta sammanhang. även om den ordinarie personalen är villig att arbeta under tid då ett företag har stängt medför detta både kostnader och besvär i flera avseenden. Några särskilt stora svårigheter att införa en mera generös dispensgivning föreligger inte enligt vår uppfattning. Vi har dock varit så pass försiktiga att vi endast begär utredning av saken innan vi framställer konkreta förslag om författningsändring. Jag ber, herr talman, att med denna kortfattade motivering få yrka bifall till reservation 1 av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! De källskattetabeller efter vilka arbetsgivarna drar skatt för sina anställda är så konstruerade att skatteinbetalningarna i allmänhet blir något för höga. Mer än hälften av alla löntagare har därför överskjutande preliminär skatt, dvs. de har rätt att få tillbaka en del av vad arbetsgivaren har betalat in för deras räkning. Sådan överskjutande skatt anses inte som innestående lön och är därför inte som sådan skyddad för utmätning. Detta uppfattar många som en orättvisa. De menar att det skatteöverskott som har uppstått genom att avdragen enligt källskattetabellerna är tilltagna i överkant skall vara skyddat mot utmätning i samma omfattning som lön. När de nu gällande reglerna för rätt till utmätning av överskjutande preliminär skatt infördes för två år sedan, redovisades i propositionen yttranden från flera remissinstanser som var av samma mening. Bland dessa remissinstanser kan nämnas hovrätten i Malmö, riksrevisionsverket, Föreningen Sveriges häradshövdingar och Föreningen Sveriges stadsdomare. I en motion som behandlas i detta utskottsutlåtande föreslås att rätten till utmätning i Överskjutande preliminär skatt skall begränsas till familjerättsliga underhållsbidrag i den utsträckning som medgives redan nu och vidare till förut utdömda skadeståndsfordringar. Andra enskilda fordringar skulle däremot inte berättiga till utmätning. Utskottet har avstyrkt motionen, men fem ledamöter har reserverat sig och anser att motionen bör bifallas. Till denna reservation, som är betecknad med nr 2 i betänkandet, ber jag, herr talman, att få yrka bifall.

Herr talman! Vad herr Enarsson anförde kan det ligga någonting i. Juli är en lugn månad här i landet, och att det kan bli besvärligheter med skatteredovisningen är det ingen som vill förneka. Men reservanternas yrkande, att man skall förskjuta uppbördstiden och ge dispenser, kan vi inte gå med på med hänsyn till att det skulle förrycka skatteuppbörden i väsentlig grad och att myndigheterna skulle få sådana besvärligheter att verkningarna skulle bli mycket ogynnsamma. Därför avstyrker utskottet föreliggande motion. När det gäller utmätning i överskottsinbetalningar kan man naturligtvis säga att det är skattebetalarnas egna pengar. Men om man följer motionärerna blir det konsekvenser av sådan karaktär att de är mycket svåra att överblicka. Det skulle strida mot gängse principer att så förfara. Detta är bakgrunden till utskottsmajoritetens ställningstagande.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

Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande nr 51 har högerledamöterna fogat en kortfattad reservation, vari vi hemställer om skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om utredning och förslag om rätt för arbetsgivare att — utöver de årliga avgifterna för tilläggspensioneringen — skattefritt avsätta medel för egen pensionsfond. Detta är en fråga som, såsom det mycket riktigt säges i betänkandet, varit föremål för riksdagens behandling vid ett flertal tillfällen. Det har även i år från vårt håll väckts motioner i ärendet. Enligt motionärernas mening finnes det skäl för att pensionssystemet kompletteras i det avseen det att företag får rätt att göra avsättning till egen pensionsstiftelse upp till visst maximibelopp per år. Man har tänkt sig att detta maximibelopp skulle vara vad som svarar mot pensionsförpliktelsernas genomsnittliga verkliga årskostnader enligt försäkringsmatematiska beräkningar och att avsättningen under året då kunde uppgå till skillnaden mellan det sålunda beräknade maximibeloppet och de avgifter som arbetsgivaren har att inbetala för sina anställda. Det förutsättes också att bestämmelser om fondernas avskiljande och deras säkerställande bör utfärdas i enlighet med vad som i övrigt hittills har gällt i fråga om pensionsavsättningar. Utskottet påpekar nu att det skett författningsändringar och uppmjukningar beträffande pensionsfondsavsättningar och dylikt.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

Herr talman! I detta betänkande behandlas tre skilda spörsmål som har anknytning till alkoholpolitiken, nämligen åtgärder mot alkoholreklamen, kontrollen över bryggerinäringen samt försäljningen av ciderdrycker. Dessa frågor har tidigare diskuterats i utredningar och i riksdagen.

Lättnader i reklaminskränkningarna genomfördes år 1957 av riksdagen, och de regler som då antogs gäller alltjämt. 1961 års = nykterhetslagskommitté framlade år 1964 sitt betänkande angående reklamen. Detta betänkande har ännu inte prövats av statsmakterna, utan har överlämnats till alkoholpolitiska utredningen för ytterligare överväganden. Denna kommitté tillsattes så sent som 1967. Alkoholpolitiska utredningen har till uppgift att pröva bland annat reklamfrågan. Vi tycker därför att det är ganska märkligt att utskottsmajoriteten förordar ait skriva till Kungl. Maj:t och begära förslag till 1969 års riksdag om förbud mot reklam för spritdrycker. Frågan ligger under utredning, och bevillningsutskottet har nästan alltid i andra sammanhang hävdat, att man inte bör föregripa det resultat som en pågående utredning kan leda till. Här gör man alltså tvärtom. Vi reservanter anser alltjämt, att eftersom frågan ligger under utredning, skall utredningsresultatet avvaktas, och vi hemställer om avslag på ifrågavarande motioner. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 1. Frågan om kontrollen över bryggerinäringen har tidigare prövats av riksdagen. En betydande insyn från samhällets sida har vi redan genom kontrollstyrelsen, som har i uppdrag att övervaka tillverkning och beskattning samt följa försäljningen. Då härtill kommer, som utskottet mycket riktigt framhållit, att denna fråga innefattas i alkoholpolitiska utredningens uppdrag, anser vi reservanter det vara onödigt att överlämna motionerna till utredning. Vi yrkar därför avslag på motionerna. Därmed ber jag att få yrka bifall till reservation 2. Cidertillverkningen har varit föremål för riksdagens prövning vid flera tillfällen sedan 1950. Två olika utredningar har sysslat med frågan. Den senaste, 1959 års utskänkningsutredning, förordade i sitt betänkande motionärernas förslag, men frågan avvisades då såväl som vid senare tillfällen av riksdagen. Det är svårt att förstå den negativa inställningen till denna fråga. Någon skada för nykterheten kan väl cidern knappast åstadkomma. Den starkaste sorten skulle vara jämställd med lättvin. Helt naturligt tillverkas must och andra drycker av den sekunda frukten, men med de hårda sorteringsbestämmelser, som nu råder, är det mycket frukt som inte kan tagas till vara. Jag anser därför att cidertillverkning skulle kunna bli ett utmärkt komplement. Med detta, herr talman, ber jag att också få yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! Jag har inte suttit på detta ärende i bevillningsutskottet, men som intresserad ledamot skulle jag vilja säga några ord. Jag delar den mening, som kommit till uttryck i motionerna, att alkoholbruket har kommit att breda ut sig för mycket. Jag delar också oron för alkoholsedens spridning. Det är ett beklagligt faktum att man inte minst i vissa tongivande ungdomskretsar dricker för mycket sprit. Motionärerna och bevillningsutskottets majoritet menar tydligen, att det är reklamen för spritdryckerna som är styckets bov, den store syndaren. Jag är inte så säker på det. Redan 1961 års nykterhetslagskommitté betonade uttryckligen reklamfrågans begränsade betydelse för det allmänna nykterhetsläget. Någon egentlig ändring i den punkten har sedan dess inte inträtt, såvitt jag har kunnat finna. Jag tror för min del att anklagelserna i stället med mycket större fog skulle kunna riktas mot massmedierna och filmen, där man dag ut och dag in visar människor i olika sammanhang med glaset i handen. Genom suggestionen i massmedierna inbillas folk att så gör man i stora världen. Det är fint, det är elegant, det är modernt, det är tufft att uppträda med glaset i handen förtärande spritdrycker. Det är massmedierna som i dag dikterar människornas levnadsvanor och även formar deras dryckesvanor. Varför går utskottsmajoriteten förbi denna sida av saken när det är Sveriges radio och televisionen som agerar? Kanske också — det vill jag inte bestrida — turistresandet till länder, där man umgås mera frikostigt med vinet än i vårt land, spelar en viss bidragande roll. Såvitt jag har kunnat finna spelar reklamen en mindre roll i sammanhanget. Jag ville gärna medge att vi kanske har onödigt mycket annonser för spritdrycker och vin, men jag har svårt att tro att denna reklam leder till ökad spritförtäring. För egen del är jag ingen intresserad läsare av spritannonser, men jag har inför denna debatt roat mig med att studera dagens nummer av Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter för att se vilka annonser som finns där. I Svenska Dagbladet räknade jag till tio annonser, varav fyra gällde vin, resten avsåg mest whisky. I Dagens Nyheter var det sex annonser, tre för vin. Flertalet av dessa annonser var, såvitt jag kunde förstå, tämligen oskyldiga. De var ungefär lika torra som de omnämnanden av spritdrycker som förekommer i Systembolagets katalog. Mycket mer var det inte, möjligen förekom det en bild av en flaska dessutom. Detta gäller alla annonser utom en. Det är en annons i Dagens Nyheter av i dag som är införd av det finska alkoholmonopolet, OY Alkoholiliike AB, Helsingfors. Jag vill inte undanhålla kammaren denna annons. Där heter det: »'KIPPIS” är skål på finska. En önskan om välgång och trivsel. Ett ord med vänlig klang. Koskenkorva Vodka kommer från Finland. Ren vara, framställd av spannmål. Ren finsk Koskenkorva Vodka precis som Ni önskar: med apelsineller tomatjuice, sötad med lime eller i martini. — Hur Ni än dricker Er Koskenkorva Vodka, kom ihåg: KIPPIS.» Såvitt jag har kunnat finna är detta ett enstaka övertramp. Man har ju inte heller någon agent för detta bolag här i landet. Sådana övertramp borde kunna undvikas genom överenskommelser på frivillighetens väg och genom att kontrollnämnden skärper sig en smula. Bevillningsutskottets ärade ordförande torde också ha vissa förbindelser med det finska bolaget. Om han tar ett vänligt samtal med representanter för det finska bolaget borde den här saken kunna bringas ur världen. Den allmänna attityden till spritdryckerna dikteras näppeligen av reklamen sådan den på detta område är utformad. Den är ganska vingklippt genom den frivilliga kontroll som den underkastar sig, och den saknar i allmänhet varje suggestivt element. Annonseringen håller sig — med vissa undantag som jag nyss nämnde — inom en korrekt och ansvarskännande ram. Annonserna är närmast ett uttryck för konkurrensen mellan olika dyrare märken och torde knappast i nämnvärd grad i och för sig leda till ökad alkoholförtäring bland den stora allmänheten. Annonsernas funktion är huvudsakligen informativ och vägledande för vinoch spritkonsumenten i valet mellan olika annonsörers produkter. Herr talman! Det vore kanske inte någon riksolycka om vinoch spritannonserna försvann; vi skulle nog kunna klara oss ändå, misstänker jag. Men jag tycker i alla fall att övervägande skäl talar mot en så drastisk åtgärd som att införa ett förbud mot en sådan reklam. Reklamen har nämligen trots allt en viss funktion att fylla som medel att åstadkomma jämförande kvalitetsoch prisbedömningar mellan importvaror å ena sidan och det statliga monopolföretagets produkter å andra sidan. Även om Vinoch spritcentralen är aldrig så välskött, kan det ligga i konsumenternas intresse att en viss buteljimport äger rum och annonseras. Jag frågar: hur skall ett märke annars kunna introduceras på marknaden, om det inte får ske någon annonsering? Jag tycker nog att bevillningsutskottets majoritet har gjort sig skyldig till en betydande överdrift, när man framhåller att den ökande reklamen för spritdrycker framstår som ett bevis för det enskilda vinstintressets prioritering på bekostnad av de samhälleliga strävandena. Jag vill endast erinra om de hundratals miljoner kronor som skatten på spritdrycker tillför statskassan — för budgetåret 1967/68 uppgick skatten för rusdrycksförsäljningen till inte mindre än 2050 miljoner kronor. Det enskilda vinstintresset är alltså relativt minimalt i detta sammanhang. Hur utskottsmajoriteten här kan tala om det enskilda vinstintressets prioritering, har jag svårt att begripa. Mot ett reklamförbud när det gäller utländsk starksprit har tidigare av finansministern åberopats handelspolitiska skäl. Justitiekanslern har tidigare pekat på tryckfrihetsförordningen såsom ett hinder. Denna fråga är således kanske inte så enkel. Reservanterna har i detta sammanhang inte yrkat annat och mera än att riksdagen med hänsyn till gängse praxis och på grund av den pågående alkoholpolitiska utredningen skall avslå motionerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 av herr Yngve Nilsson, i vilken det hänvisas just till denna utredning. Sedan vill jag, herr talman, säga några ord om ölet. Jag är inte någon större konsument av öl. Min fru och jag brukar till middagen dela en klass II. Det får räcka för oss. Men jag har inte kunnat undgå att reagera mot motionärernas överdrifter även på detta område. I fråga om bryggerinäringen föreligger onekligen en ganska grotesk situation. I enlighet med statsmakternas intentioner introducerades mellanölet för ett par år sedan för att allmänheten därmed skulle få en god och välsmakande dryck, som kunde ersätta starkspriten. Mellanölet kom och slog igenom, och svenska folket tycks trivas med det. Mellanölets tillkomst torde, såvitt jag har kunnat finna, också ha hindrat en sannolik ytterligare ökning av konsumtionen av brännvin och sådant. I detta läge förfasar sig motionärerna plötsligt över mellanölskonsumtionen och säger, att detta inte alls går för sig, utan vi måste utvidga den statliga kontroll som redan finns över bryggerinäringen; detta utan hänsyn till att flertalet av landets nykterhetsnämnder inte har haft något att erinra på denna punkt. Även denna fråga är föremål för behandling av den alkoholpolitiska utredningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3 av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman!

Målsättningarna i svensk alkoholpolitik är inte så förfärligt många, och de är inte heller så särskilt klart utformade. Men på ett par punkter kan man i alla fall säga att en målsättning är klart utsagd. Man skall således försöka styra konsumtionen från de starkare sorterna till de svagare sorterna. Riksdagen har godkänt reklam i sådan riktning. Man kan tycka vad man vill om denna reklam — man kan vara kritisk även mot reklam för vinet — men denna målsättning är klart spikad av riksdagen. Riksdagen har också godkänt bevillningsutskottets betänkande, som säger att man bör sträva efter att minska den totala alkoholkonsumtionen. Den reklam för spritdrycker som i dag bedrives — och som också bedrives i ökande omfattning, vilket herr Gösta Jacobsson också erkände — kan alltså sägas stå i strid med riksdagens intentioner. All reklams primära syfte är att öka omsättningen, och således kommer den totala alkoholkonsumtionen att öka i stället för att minska så som riksdagen vill. Likaså motarbetas den spritreklam som förs i annonskampanjerna för övergång till svagare sorter. Bevillningsutskottet har vid flera tillfällen varit kritiskt mot den spritreklam som nu förekommer och har tyckt det vara mycket stötande att de an strängningar som görs att med olika medel begränsa konsumtionen och styra den till svagare sorter motarbetas av enskilda vinstintressen. Herr Gösta Jacobsson menade att den reklam som vi i dag har inte alls är farlig. Den är upplysande, och den spelar egentligen inte någon större roll, ansåg herr Jacobsson. Han gjorde dock ett undantag för det finska Alkos reklam. Vi har inom utskottet sagt oss att vi inte väntar oss några underverk av att vi beställer och får åtgärder mot alkoholreklamen. Vi tycker dock att de mest störande elementen måste rensas ut. Det får inte finnas företag som saboterar den verksamhet som riksdagen försöker bedriva. Jag kan instämma i mycket av vad herr Jacobsson sade i början. Alkoholbruket breder ut sig för mycket, sade herr Jacobsson. Han framhöll också att reklam för alkoholbruket sprids på många olika sätt, och han nämnde som exempel att alkoholseder visas i televisionen. Vi har emellertid här en chans att ändå göra något, även om ingen påstår sig kunna göra underverk. Är egentligen alkoholreklamen upplysande? Den försöker tala om att alkohol är någonting njutbart och bra, någonting som man kan trivas med. Nu skall jag akta mig noga för att ta upp en nykterhetspolitisk debatt, men jag anser mig ändå kunna hävda den meningen att om alkoholreklamen vore upplysande så skulle den tala om att alkoholbruket för vissa personer innebär stor risk för tillvänjning och att överdosering av dessa underbara drycker kan medföra oerhörda risker för lagbrott och sociala skador. Upplysningar av det slaget har jag aldrig någonsin sett i reklamen. Det har konstaterats att de som vill framställa alkoholen som någonting värdefullt förfogar över mycket större resurser än de som bedriver upplysningsverksamhet. Det råder obalans därvidlag. Det är möjligt, sade herr Jacobsson, att reklamen kan leda till ökning av konsumtionen för ett visst märke. En sådan ökning skulle enligt herr Jacobssons uppfattning motsvaras av en minskning för ett annat märke. Det ligger emellertid till på det sättet att den totala konsumtionen håller på att öka, även i fråga om spritdrycker. Vinkonsumtionen ökar våldsamt, vilket kanske till en del kan tillskrivas den annonskampanj som förs till förmån för vinet. Konsumtionen av spritdrycker har emellertid också ökat, även om den ökningen inte är lika stor. Under 1953 och några år framåt gjordes en undersökning, av vilken framgick att reklamen för whisky fyrdubblades under perioden. Försäljningen av buteljimporterad whisky tredubblades samtidigt, men i det svepet följde också den härtappade whiskyn med, så att den totala försäljningen blev sexdubblad. Det betyder alltså att reklam för ett visst märke också är reklam för ökad alkoholkonsumtion i allmänhet. Detta finner utskottet stötande, och därför vänder sig utskottet mot det. Jag skall polemisera mot herr Jacobsson på ytterligare en punkt. Herr Jacobsson anser att det finska företaget Alko har gjort ett övertramp i sin reklam. Är det ett övertramp att reklamera för sin vara? Bolaget anser att dess produkt är njutbar och fin. Kanske känner sig företaget klämt därigenom att vissa andra märken har haft framgång med sina reklamkampanjer och därför slår tillbaka. Jag vet inte om det förhåller sig på det sättet, men det ligger nära till hands att tro det. Det ligger också nära till hands att tro att de svenska tillverkarna av alkoholdrycker inte i evighet finner sig i att deras utländska konkurrenter reklamerar för sina märken medan de själva inte gör någon reklam. Det föreligger alltså risk för att det blir allmänna reklamkampanjer. Det är inte bara fråga om annonser, utan reklam kan ju göras också på andra områden. Det har sagts att utskottet inte velat ta hänsyn till att alkoholpolitiska kommittén redan har dessa frågor om hand. Utskottet vet att det kommer att dröja åratal innan kommittén avlämnar något förslag. Därför har utskottet ansett att det krävs handling i denna fråga, ty den håller på att bli allvarlig. Det sker en utveckling på det här området som gör att åtgärder måste vidtas. Utskottet vill för den skull inte frånta alkoholpolitiska kommittén dess arbetsuppgifter. Ärendet är emellertid brådskande, och utskottet har hemställt att riksdagen till nästa år skall begära ett förslag från regeringen rörande ett sätt på vilket alkoholreklamen kan begränsas. Utskottet har i sitt betänkande angivit ett ganska enkelt system för detta, nämligen att man ålägger partihandelsbolaget att inte köpa varor från en försäljare som bedriver en stötande alkoholreklam. Vi tror alltså att det går att göra någonting nu, och vi anser inte att man för den skull tar några uppgifter från den sittande utredningen. Herr Jacobsson framhöll de oerhörda inkomster som staten har på sprithanteringen. Jag lovar att inte ta upp någon stor alkoholpolitisk debatt i dag, men har herr Jacobsson någonsin räknat ut vad spritens skadeverkningar kostar detta land? Jag tycker att man litet grand skall sätta de kostnaderna i relation till statens inkomster på spritförsäljningen. Vi hävdar att det här inte rör sig om någon tryckfrihetsfråga utan om en näringspolitisk och social fråga. Handeln med rusdrycker är reglerad här i landet, denna handel har sociala skadeverkningar, och dem måste man försöka begränsa — därför kan det inte vara någonting annat än en näringspolitisk och social fråga när man vill begränsa reklamen och därmed konsumtionsökningen då det gäller rusdrycker. Riksdagen har också vid tidigare tillfällen, såsom herr Nilsson nämnde i sin historik, knäsatt den princip det här rör sig om. Jag ber alltså att i denna fråga få yrka bifall till utskottets framställning. När det sedan gäller ölreklamen och insynen i ölhanteringen så har motionärerna pekat på det enskilda vinstintresset och krävt åtgärder. Utskottet har väl i stort sett, eller åtminstone till någon del, instämt i vad motionärerna framhållit. Man tycker inte att det är bra som det är. Mellanölet blev en stor försäljningsframgång, det har man konstaterat, och då kommer jag åter in på den fråga som nyss diskuterades: Varpå beror mellanölets stora försäljningsframgång? Jo, först och främst på den enorma reklam man satte i gång för att få mellanölet att verkligen slå igenom. Enligt min uppfattning är detta den främsta orsaken. Men den ökade ölförsäljningen har också gjort att fler och fler människor blivit beroende av den som en inkomstkälla; det enskilda vinstintresset blir större och större i detta sammanhang. Därför anser vi från utskottets sida att det finns anledning till ökad insyn också på detta område. I alla fall har frågan inte befunnits mer brådskande än att man tycker att det kan räcka med att den sittande utredningen också tar upp detta spörsmål. Utskottet har inte velat gå på en avslagslinje utan poängterar att frågan bör uppmärksammas och säger därför, att motionen bör överlämnas till alkoholpolitiska utredningen. Cider har utskottet ingen förståelse för. Man har, såsom herr Nilsson nämnde, talat för cider ända sedan 1950 talet, men utskottet har hela tiden varit lika kallsinnigt. Inte heller denna gång har vi haft orsak att ändra uppfattning. Utskottet hävdar att cidern är en konkurrent till läskedryckerna och ingenting annat. Tekniskt sett behandlas cidern som ett vin. Man får i dag tillverka och sälja cider på samma sätt som man säljer vin. Herr Nilsson sade att cider inte är starkare än det svagare lättvinet. Detta är alldeles riktigt, men det svagare lättvinet får endast säljas i viss ordning, och då tycker vi att cider skall säljas på samma sätt, vilket redan är möjligt. Cider har ingen möj lighet att konkurrera med starkare drycker. Den har ingen positiv nykterhetspolitisk effekt. Men den har en negativ nykterhetspolitisk effekt eftersom den möjligen kan konkurrera ut läskedryckerna från någon del av deras marknad.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
Herr talman! Herr Wärnberg sade några hårda ord om reklamen, och han förnekade riktigheten av min skildring att reklamen huvudsakligen tog sikte på de finare märkena och i stort sett ledde till att det ena märkets framgång gick ut över andra märken. Herr Wärnberg kan väl dock inte bestrida, att ökningen av den totala alkoholkonsumtionen huvudsakligen ligger på de billigare märkena, de som inte annonseras. Det tycker jag är pudelns kärna i detta sammanhang. Herr Wärnberg tog märkligt nog det finska alkoholmonopolet i försvar för den annons som det talats om.

Jag tror, herr Wärnberg, att sådana här saker skulle kunna ordnas genom att bevillningsutskottets ärade ordförande tog ett samtal med kontrollnämnden och kanske också med det finska bolaget. På så vis skulle den här frågan kunna ordnas på frivillighetens väg så att inga övertramp mer förekommer.

Herr talman! Herr Wärnberg nämnde i sitt anförande att spritkonsumtionen har ökat under de senare åren. Det är väl en sanning med modifikation. År 1965 var konsumtionen av starksprit av inhemskt slag 34,4 miljoner liter. År 1967 var siffran 30,6 miljoner liter. Men i stället har det skett en ökning när det gäller den finska vodkan från 795 000 liter till inte mindre än 4 miljoner liter. Totalkvantiteten var emellertid 35 miljoner liter år 1965 och 34,7 miljoner liter år 1967 enligt den statistik som upprättats av Vinoch spritcentralen för år 1967. Den importerade spriten, alltså finspriten, uppgick till 13,1 miljoner liter år 1965 och 13,2 miljoner liter år 1967. Däremot har vi en markant ökning när det gäller vinet. Konsumtionen ökade från 32,8 miljoner liter år 1965 till 38,1 miljoner liter år 1967. Herr Wärnberg nämnde i sitt anförande, att man inte vet hur de inhemska tillverkarna kommer att ställa sig till annonseringen i fortsättningen. Jag vill gärna framhålla att vi från Sveriges bränneriidkareförenings sida har träffat en överenskommelse med Vin & spritcentralen som innebär att vi icke skall annonsera, och det löftet har vi också hållit. Vi tänker naturligtvis inte börja med någon annonsering igen. Däremot är jag litet bekymrad över att medan vi har gjort en sådan överenskommelse med Vin & spritcentralen har Nya system AB en annonseringskampanj, som vänder sig mot våra produkter. Det tycker jag är en ren diskriminering. Annonserna i tidningarna och affischerna i fönstren på systembolagets affärer och även variationerna på affischerna är mycket intressanta att studera. Jag tycker inte att de alltid är så trevliga.

Herr talman! Herr Jacobsson konstaterade att jag förbigick en viktig detalj, nämligen att totalökningen av vår alkoholkonsumtion i dag har gällt de billigare sorterna medan annonseringen skett för de finare, dyrare märkena. Allting vore nog bra bara dessa finare märken vore alkoholsvagare. Men berusningseffekten av de finare märkena är lika bra, om inte litet bättre — om jag alls får använda ordet »bättre» om berusningseffekt. Men rent allmänt menar man att annonseringen bidrar till att öka hela konsumtionen, svagare som bättre sorter, därför att man skapar nimbus över alkoholen. Det blir en tillvänjning, man lär sig att använda alkohol genom att man ständigt matas med reklam som säger att alkoholen hör till dagens umgängesformer. Jag skulle vilja understryka vad herr Jacobsson sade tidigare: Vi klarar oss bra utan reklam! Jag anför inte någon försvar för det finska Alko, men vad som hänt tar jag som ett bevis för vad som kommer att inträffa om vi tillåter ohämmad reklam för de finare sorterna men tror att reklamen för alla andra skall ligga still. Vi har i dag fått ett utomordentligt bevis för att de andra sorterna inte kommer att ligga still utan att vi kanske t.o.m. kommer att få ett reklamkrig. Vi hörde hur bekymrad herr Nilsson var över den reklamkampanj som Nya system AB hade mot spritdryckerna till förmån för vinet. Skall det vara någon mening med en annons om Övergång från starkare till billigare sorter, måste man naturligtvis tala om att de svagare sorterna är bättre än de starkare. Och då drabbas herr Nilssons produkter — det är inget tvivel om den saken. Herr Nilsson gjorde ett försök att förklara att det inte var någon ökning av den totala konsumtionen här i landet. Han medgav att vinkonsumtionen hade ökat enormt. Det sade jag också i mitt förra inlägg. Men den totala konsumtionen av spritdrycker har också ökat. Man kan välja ett år, t.ex. 1965, och säga att ökningen bara varit en halv procent, nu har konsumtionen legat stilla. Men om vi tar en längre period, från den dag då vi verkligen fick en omläggning av vår alkoholpolitik, från 1954/55 fram till i dag, har vi haft en kurva som visar en ökning av starkspritsorterna. Denna ökning är inte på långa vägar så stark som för vinet, men den finns i alla fall. Vi har i dag nått långt över den konsumtion av spritdrycker som vi hade före motbokstiden. Detta gäller inte bara räknat i liter utan utslaget per invånare. Jag vidhåller alltså mitt yrkande, och jag tror att det är grundat på ganska starka skäl.

Herr talman! Folkpartiets ledamöter i utskottet har anslutit sig till utskottets ställningstagande för förbud mot reklam för spritdrycker. Vi anser att alla åtgärder som kan vidtagas för att begränsa användningen och missbruket av rusdrycker också bör genomföras. Det är naturligtvis mycket svårt att bedöma reklamens nykterhetspolitiska roll. Det har i debatten kring denna fråga och även i dag i denna kammare sagts, att spritreklamen i huvudsak är inriktad på dyrbarare märken, som inte i första hand används av alkoholmissbrukare, och den skulle därför inte vara till så stor skada. De argumenten är inte hållbara, anser jag. Alkoholmissbrukarna — de som redan är gripna av begäret — påverkas visserligen inte av denna reklam. Jag anser emellertid att man inte bör underskatta reklamens betydelse när det gäller den allmänna attityden till rusdryckerna. Det är reklamens tillvänjande effekt som är skadlig. Det förekommer en flod av spritreklam som antagligen verkar mycket attraktiv på ungdomen. Herr Jacobsson har här talat om att reklamen ger ungdomen det intrycket, att det är »modernt och tufft att använda spritdrycker». Det är »fint och det är gott att dricka sprit», säger reklamen. Många ungdomar har i dag gott om pengar, och reklamen för dyrbara märken kan bidra till att föda ett begär; den kan leda fram till alkoholmissbruk. Reklamen för starka spritdrycker motverkar också de strävanden att övergå till alkoholsvaga och alkoholfria drycker som nykterhetspolitiken i vårt land har. Med de informationer som vi har fått i utskottet beträffande den väg som utskottet väljer för att nedbringa spritreklamen förutsätter vi att denna metod inte strider mot tryckfrihetsförordningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets betänkande när det gäller förbud mot reklam för spritdrycker. Beträffande motionen om kontroll av bryggerinäringen har vi folkpartiledamöter i utskottet samma mening om maltdryckernas betydelse i nykterhetspolitiskt avseende som utskottets majoritet. Vi anser att maltdryckernas ställning i detta sammanhang bör utredas. Men vi anser att detta ingår i alkoholpolitiska utredningens uppdrag. Utredningen känner säkerligen väl till de synpunkter som framförs i motionerna och i utskottets betänkande. Vi finner det inte nödvändigt med den fingervisning beträffande arbetets bedrivande, som utskottet här kommer med, och därför har vi också anslutit oss till reservationen nr 2 om kontrollen av bryggerinäringen. Jag yrkar alltså bifall till denna reservation.

Herr talman! Får jag först säga ett ord till herr Stefanson. Han har funnit att reklamen säger att det är »fint och gott» att dricka sprit. Jag vet inte var herr Stefanson har funnit den reklamen. I varje fall har han inte funnit den i Sverige. Där finns den inte! Den är utesluten redan med de restriktioner som gäller i dag, och har det förekommit någon annons av typen Koskenkorva, är det Vin & spritcentralens finska kollega som står för det och inte de agenter och annonsörer som i sammanhanget ofta utpekas. Herr Wärnberg däremot framförde en synpunkt som var intressant. Han sade att om det gjordes reklam för sprit borde det också omnämnas, att sprit är farlig, att tillvänjningen är äventyrlig etc. Det tycker jag att han har alldeles rätt i. Dock skulle jag vilja säga, att de som i så fall har huvudansvaret är de stora statliga företagen, som står för 99 procent av inkomsterna på försäljningen av sprit och vin, och knappast någon liten agent med en omsättning av några tiotusental eller hundratusental kronor. Vi har sett mycket litet av sådan upplysningsverksamhet från statsmakternas sida. Häromdagen fick jag emellertid en sådan skrift i min hand. Det var Nya systembolaget som hade gjort en mycket bra sammanställning av några uttalanden i alkoholfrågan. På sista sidan av den skriften, vilken jag antar att kammarens samtliga ledamöter fått, fanns också en tabell över alkoholförbrukningen i vissa europeiska länder. Det var en intressant tabell. Sverige låg i toppen. Under oss låg en rad andra länder. Jag gjorde då den reflexionen att, så vitt jag vet, är reklam för sprit utan praktiskt taget några större inskränkningar tillåten i samtliga dessa länder. I Sverige är sådan reklam inte tillåten, som herr Wärnberg vet. Här är reklamen strängt restriktiv. Likväl ligger vi över i konsumtionen. Säger inte detta något om hur felaktigt kritiken är inriktad? Förtäring av sprit sammanhänger mycket litet med reklamen, i varje fall är det uppenbarligen så i vårt land. Herr Wärnberg hade många andra intressanta synpunkter. Han sade att varje reklam strävar till att öka omsättningen, och därför måste också spritreklamen ha det syftet. Ja, det är väl riktigt i så måtto att reklamen strävar efter att öka omsättningen på den vara som annonseras. Men om det nu är så, att reklamen övervägande gäller specialsorter, dyrare kvaliteter av t.ex. fransk konjak, så säger ju redan priseffekten att den som dricker ett glas fransk konjak i stället för eau de vie väl inte har råd till mer än ett glas, ty det glaset kostar lika mycket som flera glas eau de vie. Herr Wärnbergs exempel håller alltså inte. Snarare är det så att reklam för dessa dyrare sorter minskar förbrukningen av prisbilligare spritsorter. Det har i debatten anförts en synpunkt som enligt min mening inte är oväsentlig. En mycket stor del av svenska folket befinner sig nu praktiskt taget året runt på resande fot. Antalet turistresor till främmande länder räknas i miljoner. Över den reklam som där möter vederbörande har bevillningsutskottet ingen makt. Bevillningsutskottet har inte heller någon makt över utländska tidningar och tidskrifter, vilka i lösnummer i dag i Sverige säljs i cirka 2,5 miljoner exemplar per år, och antalet abonnerade exemplar är sannolikt ungefär lika stort. Detta ligger helt utanför bevillningsutskottets domvärjo. Säger inte detta en del? Sedan går det faktiskt inte att vifta bort tryckfrihetsförordningen på det sätt som herr Wärnberg gjorde. Jag blev lite bekymrad när jag hörde hans nonchalanta synpunkter i den delen. Herr Wärnberg sade, att det är ett mycket enkelt system som bevillningsutskottet föreslår. Ja, det är verkligen mycket enkelt. Han sade att detta inte gäller tryckfriheten — det är tvärtom. Tvärtom vad då för någonting? Jo, detta är en nykterhetspolitisk och social angelägenhet. Det är faktiskt så, herr Wärnberg, att tryckfrihetsförordningen även sysslar med sociala och nykterhetspolitiska angelägenheter. Den sysslar med varje slag av opinionsyttring i text och i annonser i vilken fråga som helst. Därför går det inte att ställa tryckfrihetsförordningen vid sidan. Får jag ta ett litet exempel? Antag att en av riksdagens kraftkarlar, som t.ex. herr Wärnberg, tycker att annonsering om gudstjänster är olämplig av någon anledning. Han kan inte komma åt det genom att göra en särskild lag, ty det är förbjudet i tryckfrihetsförordningen. Nej, han kan gå en annan väg; han kan sitta i ett utskott och skriva till Kungl. Maj:t med uppmaning att göra en lag eller en föreskrift av innehåll, att det samfund som annonserar gudstjänsterna inte får ta upp kollekt. Det är precis samma kringgående rörelse som bevillningsutskottet här gör. Man vill inte stifta en lag om förbud mot reklam för spritdrycker. Det anser man till och med vara besvärligt, och det är ju en hedervärd öppenhet. Men för att undvika det besväret skall man i stället gå kring det hela och säga till AB Vinoch spritcentralen att ni får skyldighet — som herr Wärnberg uttryckte saken — att icke importera drycker vilka blir föremål för reklam i Sverige — genom svensk publikation, underförstått. Man tillägger rent cyniskt, att detta torde vara »en tillräcklig sanktion». Ja, det är en sanktion — även om det inte är en straffsanktion — men utan stöd av lagen, och sådana brukar man inte tycka om i ett rättssamhälle. År 1955 — någon erinrade om det — gjordes samma försök, då gällande även vinet. Det blev ett komplett fiasko. Det var åtskilliga som påpekade att vi inte kan känna oss bundna av sådana här föreskrifter, eftersom de inte är inskrivna i lag. Den synpunkten gäller delvis nu. Vad skall herr Wärnberg göra om Franska handelskammaren, som ju inte importerar konjak, annonserar fransk konjak? Skall man då förbjuda all import av fransk konjak? Det lär inte gå, det torde handelsavtalen förbjuda om inte annat. Att försöka införa förbud mot reklam för vin blev ett så grundligt fiasko, att en av dem som var bland de ivrigaste förespråkarna för detta förbud gjorde en helomvändning på stället och Nya system AB startade sin vinkampanj. År 1957 framhöll också finansminister Sträng i propositionen nr 143 att han inte ville ha kvar de restriktioner som då fortfarande gällde. Han sade vidare att de spritsorter som reklameras spelar en tämligen obetydlig roll; de är förhållandevis dyra och konsumeras därför i regel endast i små kvantiteter. Mera ingripande sanktioner på reklamområdet, menade han, är förbundna med avsevärda nackdelar. Han noterade den beredvillighet som fanns att inom ramen för en friare ordning medverka till att det inte blir någon konflikt med väsentliga nykterhetsintressen. Hans slutsats var alltså en mer liberal syn. Utskottet — jag vet inte om herr Wärnberg tillhörde det år 1957, men det är möjligt — anslöt sig till hans ståndpunkt. Men det fanns reservationer, och utskottet betonade också att det var fråga om en försöksverksamhet. Nu frågar jag: Vad är det som har hänt som gör att riksdagen i dag skulle gå ifrån vad finansminister Sträng sade 1957? Är det något som har inträffat som gäller reklamen för starksprit? Tvärtom förefaller det mig som om de kontrollorgan som finns har arbetat mycket skickligt. Om Koskenkorva har sluppit ut genom ett katthål i ladugårdsdörren så är väl det ganska lätt att rätta till — det finns väl förbindelser. Hela mitt intryck av denna debatt är faktiskt att herr Wärnberg och hans meningsfränder skjuter på myggan på elefanten, men de aktar sig noga för att träffa själva elefanten. Elefanten, det är strömmen av renat brännvin, strömmen av Explorer vodka, strömmen av här tillverkat gin, strömmen av svensk härtappad vermouth och det är floden av eau de vie — det är elefanten. Den skjuter inte herrarna på; däri ligger nykterhetsriskerna, däri ligger alkoholproblemet i detta land. Det ligger inte i några små annonser med angivande av märke, vara och pris. Jag yrkar bifall till reservation nr 1 i denna del.

Herr talman! Låt mig börja med en anmärkning, som herr Hernelius gjorde mot bevillningsutskottet, när han påstår att vi noga aktar oss för att föreslå lagtext. Kammarens ledamöter är säkerligen ense med mig om att frågor om lagtext eller lagstiftning bör undersökas mycket noggrant. Detta gäller även det nu aktuella området. Det är ytterst sällan som bevillningsutskottet direkt föreslår text till en lagstiftning, som utskottet självt har tagit initiativ till. Vi gör ändringar, men i Övrigt är vi försiktiga, och jag tror kammaren håller oss räkning för det. Det är alltså ingen svaghet i detta utskottsbetänkande att vi hemställer i skrivelse till Kungl. Maj:t om förslag till nästa års riksdag. Det har vidare hävdats att bevillningsutskottet skall syssla endast med skattelagar. Det är inte kompetent att syssla med sådana saker som det här gäller eftersom de faller under tryckfrihetsförordningen. Jag vill då erinra om den arbetsför delning mellan utskotten som gäller här i riksdagen. Det står uttryckligen bl.a. att bevillningsutskottets arbetsuppgifter är skattelagstiftning och nykterhetslagstiftning. Uppenbarligen kommer detta ärende inom det senare området. Det har hänt olycksfall, jag medger det. För ett år sedan blev ett ärende remitterat till ett annat utskott än bevillningsutskottet, fast vi skulle haft det, men det var som sagt ett olycksfall i arbetet vid remitteringen av en motion från kammare till utskott, och vi gjorde ingen anmärkning på den åtgärden. När det gäller tryckfrihetsförordningen säger herr Hernelius att de åtgärder, som vidtogs 1955, blev ett dundrande fiasko. De som var med 1955 och beslutade om den stora reformen på nykterhetslagstiftningens område har väl alls inte känslan, att det blev ett dundrande fiasko. Det blev en uppgörelse med parterna om att begränsa reklamen under viss tid. Nog har jag fått den uppfattningen, att den uppgörelsen hölls någorlunda och att man nådde syftet med ett temporärt reklamuppehåll. Vidare finns det flera prejudikat på att riksdagen säger, att en viss fråga inte är att betrakta som en tryckfrihetsfråga utan som en näringsfrihetsfråga. Redan 1954, då vi hade det särskilda utskott riksdagen tillsatte för att behandla nykterhetsreformen, dvs. de åtgärder som ledde till motbokens slopande, sade detta utskott i samband med diskussioner om tryckfrihetsförordningen, att redan nu äger partihandelsbolaget rättighet att vidtaga åtgärder om det förekommer någonting som bolaget anser icke önskvärt. Detta var alltså 1954. År 1955 fick dåvarande justitieministern svara på en interpellation av herr Svärd i denna kammare. Justitieministern svarade, att tryckfriheten gäller rätten till fria åsikter i tryckt skrift, men att här gäller det en social och näringspolitisk fråga. Som bekant har vi monopol här i landet när det gäller alkoholpolitiska ting. Där gäller ingen näringsfrihet, det är ju riksdagen enig om. Vidare är det så — för att fortsätta i anledning av herr Hernelius inlägg — att högsta domstolen i ett utslag har kommit till samma slutsats. Jag ser att herr Hernelius skakar på huvudet, men det är faktiskt riktigt. En tidningsutgivare, chefredaktör, var åtalad därför att han infört en dragningslista som gällde ett tyskt lotteri. Vederbörande utgivare blev fälld — men inte enligt tryckfrihetsförordningen utan enligt lotterimedelsförordningen. Där var alltså sagt, att tryckfrihet i och för sig gällde men att gärningen i fråga var olaglig enligt en annan lagstiftning. En kommitté som så sent som 1964 avlämnade ett betänkande kallat alkoholreklamen, kom fram till samma slutsats som andra instanser har gjort. Eftersom det finns en benägenhet att underkänna dem som yttrar sig i dessa frågor, om de inte är jurister, vill jag erinra om att den kommittén leddes av ett regeringsråd. Till yttermera visso hade denna kommitté som bilaga till betänkandet fogat ett utarbetat förslag till lagtext, som skulle ingå i rusdrycksförsäljningsförordningen. Detta betänkande föranledde inte någon åtgärd från Kungl. Maj:ts sida, men Kungl. Maj:t har överlämnat betänkandet till den nu sittande alkoholpolitiska kommittén. Nu frågar herr Hernelius: Vad har inträffat eftersom vi har så bråttom? Jo, utskottets majoritet har gett till känna att den anser det stötande med denna reklam för spriten. Den tycker att frågan är tillräckligt utredd. Därför har det blivit två klämmar i utskottets betänkande, en med förslag till nästa års vårriksdag och en med förslag om att frågan om Öölreklam och liknande skall övervägas på annat sätt. Här vill jag gärna ha sagt offentligt att jag ingalunda är den som har drivit dessa frågor, vilket man vill göra gällande med tanke på den tjänst jag innehar, utan det är andra krafter i utskot tet som varit mycket angelägna att få fram detta förslag. Herr Hernelius talade om en »enkel agent», som har en omsättning på några hundra tusen kronor. Varför inte nämna dem som omsätter miljoner? Det viktigaste i hela denna fråga är emellertid att Sveriges riksdag för 50 år sedan har beslutat att det enskilda vinstintresset inom alkoholhanteringen skall försvinna. Det enda som lämnades utanför var tillverkningen av råsprit eller brännvin, som nu Sveriges bränneriidkarförening sysslar med. Den föreningen är alltså sanktionerad. I övrigt skall man inte blanda in privata vinstintressen. Staten har alltså lagt ut inemot 50 miljoner kronor för att lösa ut vinhandlare och agenter. Det är klart att det kan riktas en anmärkning mot partihandelsbolaget för att det inte har skött sin verksamhet ordentligt och effektivt på detta område. Det har blivit en infiltration, och nya agenter har kommit till, men inte skall man tala om att dessa agenter har blivit misshandlade. Det brukar vara så, att när riksdagen sanktionerar en åtgärd som innebär att man soulagerar en näringsidkare för att han upphör med sitt näringsfång och säger att hans verksamhet måste vara slut, borde den också vara slut. Det har sagts tidigare, och jag kan gott säga det nu, att det ur konsumenternas synpunkt inte kan vara av något intresse att man upprätthåller ordningen med agenter. Genom det sortiment på ungefär 800 olika varor, som Vinoch spritcentralen i dag tillhandahåller, borde alla rimliga anspråk på kvalitet kunna tillgodoses, och syftet är att efterfrågan på varjehanda slag av vinoch spritdrycker skall kunna tillgodoses. Det finns ingenting som ger uttryck åt den uppfattningen, att det är »cyniskt» att skriva på det sätt som bevillningsutskottet har gjort, när det talar om att det går att få effektivitet när det gäller att upprätthålla förbudet mot spritreklam. Det går faktiskt att göra Ang. vissa alkoholpolitiska frågor det. Det är klart att undantag får göras från effektivitetskravet i fråga om utländska tidskrifter, som kommer att säljas här i Sverige — det är vi väl medvetna om — men utskottet framhåller att det inte finns någon utländsk producent av rusdrycker som kommer att offra pengar på reklam, om resultatet blir att hans sortiment försvinner ur systembolagets lista. Men det är inte cyniskt att skriva detta, utan det står bara i överensstämmelse med verkligheten, och jag tycker personligen att det inte finns några som helst överdrifter i föreliggande betänkande. Det hela skulle ha kunnat skrivas på ett mycket fränare och hårdare sätt än utskottet har gjort, om man hade velat åstadkomma ännu större debatt än den vi i dag för. Jag tycker alltså att utskottets förslag är väl underbyggt. Uttalandet om att ett förbud mot alkoholreklam skulle strida mot tryckfrihetsförordningen vill jag på det bestämdaste opponera mig emot med hänvisning till riksdagens tidigare beslut, till det utslag av rättsinstanserna, som jag omnämnt, och till den utredning jag här åberopat. Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! = Bevillningsutskottets ordförande anförde tre skäl för att det av utskottet föreslagna förfarandet står i överensstämmelse med tryckfrihetsförordningen. Det första skälet var att det fanns prejudikat, det andra var att det överensstämde med riksdagens tidigare beslut och det tredje var att en utredning var av samma mening. Jag vill underkänna samtliga tre skäl. Vad beträffar prejudikatet gäller det en helt annan sak. Vad herr Ericsson syftar på är högsta domstolens utslag nr 715 år 1961. Men i detta fall råkade herr Ericsson försäga sig, ty när han åberopade utslaget sade han att det var fråga om »olaga gärning». Det är detta som gör skillnaden så stor! Här är det inte fråga om olaga gärning. Det är en enkel förklaring, och den är alldeles riktig. Jag ber att få hänvisa till vad som står i den senaste editionen av tryckfrihetsförordningen i Sveriges grundlagar.

Apropå riksdagen sade herr Ericsson, att riksdagen för 50 år sedan beslöt att avskaffa det enskilda vinstintresset. Hade det inte varit naturligare om herr Ericsson i detta sammanhang hade talat om riksdagens beslut 1957 — det ligger något närmare i tiden — då man fann att reklamen inte borde bli föremål för de restriktioner som tidigare gällde? Detta ligger faktiskt närmare till hands. Herr Ericsson försvarade också bevillningsutskottet och sade, att utskottet inte skrivit någon lagtext. Nej, det har utskottet inte gjort, men det skriver faktiskt, herr Ericsson: »Utan att ta någon ställning i denna diskussion får utskottet helt allmänt konstatera att det tekniskt sett är förenat med stora svårigheter att ingripa mot reklam för varor, som får marknadsföras utan särskilda inskränkningar. Läget är emellertid helt annorlunda i fråga om reklam för rusdrycker på grund av det statliga monopolet. Ett förbud mot eller inskränkningar av reklamen för rusdrycker torde kunna göras effektiv ...» Utskottet har alltså direkt skrivit, att det är besvärligt att åstadkomma en lag, och därför görs denna kringgående rörelse. Utskottet förordar en metod som ligger vid sidan av lagstiftningen i vanlig ordning. Detta tillåter jag mig be teckna som cyniskt, och det omdömet tänker jag inte ta tillbaka. Herr talman! I övrigt medger inte tiden att jag går ytterligare in på herr Ericssons anförande just nu, men jag skall be att få återkomma på talarlistan.

Herr talman! Alla de tre skäl som jag anförde underkändes av herr Hernelius. Jag var angelägen att betona att jag inte är jurist, men jag åberopade auktoriteter, och jag åberopade riksdagens beslut. Herr Hernelius kan väl aldrig bestrida vad som sades 1954 i det särskilda utskottets betänkande. Där konstaterades, att partihandelsbolaget redan då har rättighet att vidta åtgärder när det är fråga om inköp av varor. Det är väl ändå omöjligt att bestrida riktigheten i detta uttalande? Herr Hernelius utläser av utskottets betänkande, att det är svårt att åstadkomma ett förbud mot reklam för varor. Ja, utskottet säger att det är svårt att införa reklamförbud beträffande varor i allmänhet, men att det inte föreligger några svårigheter i fråga om de här speciella varorna. Nog skall riksdagen ha sin rätt att genomföra en bestämd mening — det är inte att krypa undan någonting! Det är naturligtvis svårt att förhindra påverkan t.ex. via Sveriges radio, men jag kan utan vidare säga att på de områden där förbudet råder kommer det också att bli effektivt. Vad beträffar gliringarna att det finska alkoholbolaget har en annons för sin vara, vill jag säga att mig veterligt är det första gången det företaget annonserar. Och jag skall nog kunna övertyga herr Hernelius om att det inte skall bli några svårigheter med att se till att den annonsen inte upprepas, om det är bara detta man önskar.
Herr talman! Jag tänker inte bestrida vad riksdagen beslöt 1954! Men det är inte detta saken gäller. Saken gäller om riksdagens beslut var i överensstämmelse med grundlagen. Eftersom vi inte har någon författningsdomstol i det här landet, är det inte prövat. En enstaka riksdag kan inte sätta sig över grundlag. Grundlagsändring kräver beslut av två riksdagar med val emellan, vilket är bekant för herr Ericsson. Därav följer att ett riksdagsbeslut inte kan åberopas så, att man säger att eftersom riksdagen har fattat beslutet så är det i överensstämmelse med i detta fall tryckfrihetsförordningen. Det »beviset» håller inte alls. Jag anser det till och med inte uteslutet att om Vinoch spritcentralen i en framtid avstänger en importör från import under åberopande av att det förekommit texteller annonsreklam för hans vara, så kan Vin & spritcentralen bli föremål för ersättningstalan i civil väg.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i denna tryckfrihetsdebatt så mycket. Jag vill bara kommentera en sak i herr Hernelius anförande, när han vänder sig mot mig. Jag skall dock först tacka honom för att han delade min uppfattning att reklamen skulle omfatta spritens hela betydelse. Även spritens negativa följder skulle alltså omtalas i reklamen. Herr Hernelius ansåg i varje fall att min åsikt var mycket intressant. Samtidigt talade han om att det var staten som skulle redogöra för de negativa verkningarna — medan de privata näringsidkarna kunde få annonsera om de positiva verkningarna för att öka konsumtionen, så var det sedan statens sak att försöka nedbringa denna konsumtion eller att på lämpligt sätt tala om dess skadeverkningar. Det är precis vad utskottet också har framhållit — det måste vara stötande, att riksdagens ansträngningar i nykterhetspolitiskt hänseende motarbetas av spritreklamen. När det gäller alkoholförtäringen i Sverige hade herr Hernelius konstaterat i statistiken, att vi ligger på en mycket hög nivå jämfört med andra länder där allting är så att säga fritt. Det är riktigt, och det hänger helt samman med den tradition i fråga om alkoholförtäring som alltid har funnits i olika länder. Men om herr Hernelius fortsätter att läsa statistiken kan han konstatera, att spritförtäringen är i starkt stigande även i de vinkonsumerande länderna. Kanske reklamen ändå har en viss del i den kraftiga stegringen av spritdryckskonsumtionen i de vinkonsumerande länderna. Herr Hernelius försökte hitta alla skäl för att den åtgärd, som bevillningsutskottet föreslår, skulle bli ineffektiv. Han nämnde utländska tidskrifter och annat. Sedan sade han till och med att en enskild ledamot — jag vet inte om han nämnde mitt namn — i ett utskott plötsligt kan få för sig, att ett predikosamfund inte skall få annonsera eftersom man vill hindra kollektupptagningen. Här tycker jag verkligen att det råder brist på argument! För det första är det inte en enskild ledamot som fattar dessa beslut, utan det är den svenska riksdagen. Såsom enskild ledamot av denna riksdag har vilken utskottsledamot som helst rätt att komma med ett förslag, vilket är vad som har skett i dag. Det är alltså riksdagen som fattar besluten. För det andra har vi ändå konstaterat att alkoholförtäringen är en så allvarlig sak, att vi har reglerat rusdrycksförsäljningen med mycket starka restriktioner. Det är något helt annat än att ta upp kollekt.